Herr talman! Några anmärkningar. Ola Ullsten talade om ett dukat bord. Jag använde uttrycket i en mening. Jämfört med det samhälle som vi tog över efter Felix Hamrin eller vem det nu var, med massarbetslöshet och massfattigdom, gick borgerligheten till ett dukat bord. Det vidhåller jag. Däremot talade jag inte om konjunktursituationer. Om ni vill kritisera den ekonomiska politik som fördes mellan 1973 och 1976, vill jag påpeka att den utformades i nära samverkan mellan socialdemokraterna, folkpartiet och centerpartiet. Under hela valrörelsen skröt ni ohejdat med framgångarna med denna ekonomiska politik, medan vi vid de förhandlingar vi hade fick kämpa oerhört för att stå emot alla era överbud — miljon för miljon. I valrörelsen sade jag att vi säger nej till era löften utan täckning, vi säger nej när ni vill gå ut och låna till skattesänkningar och när ni på grund av era överbud vill låna i främmande land för att stimulera privatkonsumtionen, då vi under högkonjunkturen måste samla i ladorna, betala våra skulder och lägga grunden till vår styrka nästa gång man ställer till med kris. Det var alltså ett kärvt budskap. Den högkonjunktur som man trodde var i gång vände ju sedan på hösten 1976 mot alla ekonomers bedömningar. Detta gör att man kan vara litet försiktig nu. Egentligen lanserade nu Ola Ullsten en helt ny och helt revolutionerande konjunkturteori. Han sade att när det går nedåt, skall man låta det gå nedåt och nedåt tills botten är nådd. Sedan när det vänder skall man stimulera. Även om detta är revolutionerande är det en felaktig konjunkturteori. För vår del sade vi redan i våras följande. Det är möjligt att den internationella konjunkturen vänder framemot 1979, om vi får draghjälp. Vi måste då på allvar börja tänka på att få ned detta fullkomligt gigantiska budgetunderskott. När ni talar så vackert om vad ni åstadkommit, bör ni komma ihåg att ni förorsakat en nedgång av industriinvesteringarna med 30 96, en ökning av budgetunderskottet från 3,6 miljarder kronor till bortåt 45 miljarder och en fantastisk upplåning i utlandet. Delvis var ni tvungna till detta, det är inte bara ert fel, men jag tycker att skrytet bör dämpas. Vi sade då att det är nu man bör sätta in stimulansen, eftersom människornas levnadsstandard till följd av svångremspolitiken har sjunkit så mycket i onödan. Redan i våras sade vi att det är nu vi måste vidta stimulansåtgärder, ty annars får vi en stor arbetslöshet i höst, framför allt en stor ungdomsarbetslöshet. Det var också exakt vad som inträffade. Det var alltså fel av regeringen och av den borgerliga riksdagsmajoriteten när ni sade nej i våras. Nu är vi ju ganska överens om konjunkturbedömningen och såvitt man nu kan se — jag är fortfarande litet försiktig på den punkten — om behovet av stimulanser i dagsläget. Vi är också överens om att de bör komma så snabbt som möjligt. Då frågar jag er: Varför säger ni nej till det sjupunktsprogram som nu ligger för behandling i riksdagens utskott, när ni i och för sig är överens med oss om att pengarna finns och måste fram liksom om behovet av stimulanser och att dessa bör sättas in så tidigt som möjligt, eftersom det är nu vi har de svåra problemen med arbetslösheten och den sjunkande levnadsstandarden? Ert resonemang går ju inte ihop. Är det bara därför att det är socialdemokrater som har föreslagit 500 kr. i ett engångslyft för barnbidragen som ni måste säga nej till detta? I så fall är jag ledsen över att vi inte har kunnat överföra detta bud på telepatisk väg till er, så att ni inte hade behövt ha denna prestigelåsning utan i stället hade kunnat säga att det var ni själva som kommit på att barnfamiljerna skulle hjälpas på detta sätt.

Barnfamiljerna har haft det svårt i år. Deras utgifter inför hösten och vintern är stora, och därför skulle de behöva denna förstärkning, som också skulle vara en välbehövlig stimulans just nu på den svenska arbetsmarknaden.

Herr talman! Det är självfallet med mycket stort intresse man lyssnar när Olof Palme ägnar sig åt ekonomisk historieskrivning. Man lyssnar också med stigande förvåning. Vi har nämligen nu äntligen fått klart för oss — och det har vi väntat på mycket länge — vad Olof Palme egentligen menade med det förhastade uttalandet om det dukade bordet. Han menade uppenbarligen inte —- vilket han ändå påstod den gången — att vi hade en stark ekonomi hösten 1976 med sunda statsfinanser och att vi i stort sett inte hade några problem.

Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att Gösta Bohman inte hade något som helst att invända mot det som jag sade. Så till det som Olof Palme framhöll, med den rätt han har att få säga vad han vill i folkpartiets Sverige — och jag kan försäkra Olof Palme att den rätten kommer alla att ha liksom alla alltid haft den i demokratins Sverige. Det är riktigt att mittenpartierna och socialdemokraterna i långa stycken var överens om den ekonomiska politik som fördes 1973 och 1974 och som bär en del av skulden till de problem som vi senare har haft att ta itu med. Och vi har inte ett ögonblick försökt springa ifrån det ansvaret, tvärtom. Men det är inte det som den här diskussionen gäller, utan vad den här diskussionen om den ekonomiska politiken gäller är ju vad man skall göra för att ta itu med dagens problem som delvis är orsakade av den ekonomiska politik som har förts i Sverige men också naturligtvis i hög grad av vad som har hänt internationellt. Där lanserade jag ingalunda — även om det hade varit angenämt för mig att kunna göra det — någon ny konjunkturpolitisk teori. Jag sade inte att man först skall köra ekonomin i botten och sedan försöka ändra på utvecklingen. Det var inte det jag menade med mitt trestegsresonemang. Det är inte heller den politiken som har förts. Under den tid som vi har haft en svag konjunktur, en dålig orderingång och besvärande handelsbalansproblem har vi satt in större arbetsmarknadspolitiska åtgärder än man någonsin tidigare har gjort i vårt lands historia, just för att inte köra ekonomin i botten i avvaktan på bättre tider, initierade av händelser utifrån. Vi har också fört en näringspolitik som har haft precis det syftet och som har inneburit enorma satsningar för att hålla branscher flytande över det här besvärande konjunkturläget, den djupaste konjunktursvacka som vi någonsin har varit inne i. Vi har också fört en ekonomisk politik som haft till syfte att försöka bädda för en mera stabil situation med naturliga förutsättningar för ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Men det är ju när det har gällt hur den politiken skall se ut som meningarna har gått isär. De har gått isär helt enkelt av det skälet att man från socialdemokratiskt håll har vägrat att acceptera vari problemet har bestått. Man har vägrat att acceptera att här fanns ett kostnadsproblem som var det helt grundläggande. Nog sagt om det. Nu frågar Olof Palme: Om ni nu ändå är överens om att det behövs en stimulans, varför sade ni då inte ja till vårt sjupunktsprogram, som vi har presenterat i några omgångar? När det programmet lades fram i våras, var tiden inte inne att göra den bedömningen. Hade man följt den socialdemokratiska politiken i det skedet, hade man gjort sig skyldig till ett misstag. Nu fullföljer den nya regeringen trepartiregeringens planering. Vi kommer nu att göra den konjunkturpolitiska bedömningen, och vi kommer att presentera de förslag till åtgärder som den bedömningen kan föranleda. I det skedet får man väl i utskottet granska alla de förslag som läggs fram. Men låt mig igen göra det påpekande som jag gjorde i mitt förra inlägg: När man från socialdemokratiskt håll nu gör ett väldigt stort nummer av att man vill förbättra för barnfamiljerna genom en engångshöjning av barnbidraget med 500 kr., så gör man det utifrån ett antagande om en annan prisutveckling än den som faktiskt blev fallet. Och redan det faktum att prisutvecklingen blev så pass mycket gynnsammare än man tidigare räknade med, innebär att man för 1978 — och det är ju för 1978 som det socialdemokratiska ekonomiska paketet väsentligen gäller — har fått den stimulans som den här extra barnbidragshöjningen i en sorts engångsinsats skulle innebära. Man får i själva verket för de flesta människor en större stimulans genom den utvecklingen än man hade fått med det här sjupunktsprogrammet. Men vi har alltså sagt att målsättningen är mer ambitiös, att den utveckling av konsumtionen som skulle innebära en höjning på 1,5 96 för 1979 är för liten. Vi vill ha en höjning på åtminstone 2,5 26, och därför kommer vi att lägga fram olika förslag i syfte att nå det målet. Där kommer vi att försöka balansera mellan kraven på en sådan stimulans och riskerna för att stimulansen blir för stor så att man inte längre kan hålla prisutvecklingen under kontroll.

Det är ju gott och väl att man gör det. Jag hoppas nu också att denna insikt skall kunna omsättas i praktiskt politiskt samarbete när regeringens stimulanspaket om några veckor når riksdagens bord.

Herr talman! Jag har en känsla av att om jag och andra socialdemokrater inte funnes, så vore herr Bohman i en evig tystnad eller en evig monolog med sig själv. Vi känner naturligtvis ett starkt ansvar för att hålla honom i gång, men det hindrar inte att det får vara någon ordning på kammarens debatt. Jag har nu bara tre minuter på mig. Låt mig först säga att Ola Ullsten har fel när han påstår att regeringen i våras tyckte att tiden inte var inne för konjunkturstimulans, alltså lät den bli att göra något. Vi sade då: Om vi inte vidtar stimulansåtgärder i vår, får vi en hög ungdomsarbetslöshet i höst. Vi har nu fått konfirmation på att tiden var inne i våras, för då hade vi sluppit en del av denna höga arbetslöshet. Det är jag alldeles övertygad om. Även nedgången i handeln och nedgången i order till hemmamarknaden hade vi delvis kunnat undvika. Nu är inte bara tiden inne, nu är det hög tid att göra något. Då har Ola Ullsten en andra försvarssyn som säger: Det blev litet bättre för barnfamiljerna än vi trodde, för prisutvecklingen har blivit litet lägre än vi trodde. Det är ett krokigt sätt att resonera på. Jag kan påpeka att sedan regeringsskiftet har matpriserna ökat med ”bara” 25 926 och konsumentpriserna med 20 26. Det har slagit hårt på barnfamiljernas standard — de har fått en standardsänkning. Då måste väl tiden vara inne för att försöka se till att de får en bevarad levnadsstandard. Med Ola Ullstens eget sätt att resonera som utgångspunkt kommer jag igen fram till att det vore väldigt bra, klokt och riktigt att just nu sätta in 500 kr. i en extra barnbidragshöjning, både för barnfamiljernas levnadsstandard och för stimulansen, som bör komma så tidigt som möjligt. Ni kanske tycker att det här är en liten fråga. Det är det inte för landets barnfamiljer. Detta extra barnbidrag skulle innebära flera tusental kronor för en flerbarnsfamilj, men framför allt är det ett uttryck för en viljeinriktning för vår del. Vi bedömer regeringen efter dess gärningar. Vi har inga behov av några övertoner, för vi känner oss ganska trygga i vår politik. Socialdemokratin kommer att driva en politik som syftar till sysselsättning åt människorna, social rättvisa och rättfärdighet, en rättvis fördelning och en uppbyggnad av vårt näringsliv. Den politiken kommer vi att driva. Det har vi gjort förut, och det fortsätter vi med. Vi tar gärna breda lösningar för att nå detta, men vi tror att det kommer att gå bättre när vi inte längre har denna splittrade borgerliga majoritet att dras med i riksdagen.

Herr talman! Lars Werner har ställt en fråga till mig angående statsrådens aktier. Jag har lovat honom att jag skall svara på den frågan i morgon bitti, och då får vi ta den debatten. Jag kan dock redan nu försäkra Lars Werner om att det sätt på vilket vi kommer att sköta den här frågan på inget vis kommer att innebära att minsta misstanke kan falla över något statsråd att han i sin ämbetsutövning gynnar egna ekonomiska intressen. Vi kommer i det här avseendet i själva verket att vara mycket hårdare än vad man tidigare har ansett sig behöva vara i motsvarande situation. Olof Palme kommer tillbaka och vill att jag skall medge att vi hade fel när vi inte satsade på konsumtionsstimulanser i våras, som socialdemokraterna ville. Jag kan för egen del bara komma tillbaka och upprepa vad jag redan har sagt flera gånger. Vi satsade på konsumtionsstimulanser, på stimulanser av ekonomin, fast vi valde andra metoder än dem som socialdemokraterna har rekommenderat. Vi satsade på att sänka produktionskostnaderna i industrin genom att devalvera och sänka arbetsgivaravgifterna. Vi satsade på skattesänkning via indexreglering. Vi har försökt att på sikt hålla kommunalskatterna nere genom uppgörelse med kommunerna. Vi satsade på en mycket aktiv prispolitik, som gjorde att vi fick en gynnsammare prisutveckling, som i sin tur därmed gav de för löntagarna tämligen magra löneavtalen mycket mera av innehåll än de annars skulle ha fått. Nu menar socialdemokraterna och Olof Palme att vi förde en oförsiktig politik tidigare, som innebar att vi fick väldiga prishöjningar. Ja, det är riktigt att vi hade väldiga prishöjningar, och de väldiga prishöjningarna var just en konsekvens av att vi hade väldiga kostnadsstegringar i den svenska ekonomin. Vi lät kostnaderna stiga med ungefär 45 26 under samma tid som våra konkurrenter lät dem stiga med bara en tredjedel av denna höjning. Vi sade oss också att det kommer att gå åt skogen för den svenska ekonomin, om man inte gör någonting åt detta. Vi försökte att göra någonting åt det, och vi har nu lyckats med de åtgärder som vi satte in. Vi ser också att dessa åtgärder fört med sig att priserna nu stiger långsammare än de gjorde tidigare. Inflationsbekämpningen har blivit framgångsrik — naturligtvis långt ifrån så framgångsrik som vi vill att den skall bli, men vi har en gynnsam utveckling på prissidan.

Det är då som köpvärdet hos lönerna ökar. Det är då vi kan få fart på ekonomin. Det är då vi kan skapa en trygg grund för nya investeringar och för fler jobb. Det är den politiken vi har fört. Vi har inte lyssnat till socialdemokraternas recept. Vi har lyssnat till andras recept. Resultatet har visat sig vara positivt, och med det är vi mycket nöjda.

Herr talman! Varje tid har sina myter och trossatser. En av de mest omhuldade föreställningarna i vår tid har varit den om de obegränsade tillväxtmöjligheterna. Hela 1900-talet har erbjudit den rika delen av världen ständigt ökande konsumtionsmöjligheter. Tekniken har upplevts som vår goda fe, i stånd att uppfylla varje önskan, om inte med detsamma så åtminstone någon gång i framtiden. Fortfarande på 1960-talet och i början av 1970-talet gjorde man sig fantastiska framtidsvisioner om det fulländade konsumtionssamhället, helautomatiserat och överflödande av engångsartiklar och befolkat av lyckliga masskonsumenter. Människorna reducerades i samhällsplaneringen till köpunderlag, trafikunderlag, skolunderlag, vårdunderlag m.m. Få ville då lyssna när centern föreslog att människans sociala och psykiska situation skulle få betydelse i planeringsarbetet. I dag är tonläget i debatten annorlunda. Alltmer börjar insikten öka om att en ohämmad fortsättning på den hittillsvarande utvecklingen varken är möjlig eller önskvärd. De krav som vi måste ställa på framtidens tekniska landvinningar, produktionssystem och konsumtionsmönster måste bli helt annorlunda. Ingenting här i världen mår väl av att drivas för långt. Också överflödssamhället bär sin egen undergång i sig om det får utvecklas utan klokhet. Energidebatten sätter resursfrågorna i fokus. Oljan skapar miljöproblem och hotar så småningom att sina. Kärnkraften beskrevs som den stora lösningen. Verkligheten visar att vi bara ersätter ett problem med ett annat, ännu större. Energidebatten har för många av oss blivit en demonstration av att tekniken inte är någon lyckans fe som löser våra problem utan att vi behöver bekymra oss. Tekniken har en ovärderlig förmåga att visa möjliga problemlösningar. Men ansvaret för den väg vi väljer måste vi själva ta. Människan får inte bli slav under tekniken — den måste tas i människans tjänst. Vi måste göra klart för oss vilket samhälle vi vill skapa i nuet och för framtiden och vilka konsekvenser vi vill tillåta för oss själva, för båra barn och barnbarn, liksom för många efterföljande generationer. Energidebatten är bara en del av den framtidsdiskussion som måste föras. Den representerar bara toppen av isberget. Vi måste allvarligt begrunda hur vi hanterar naturens resurser, både lagrade och förnyelsebara, hur vi människor skall inrätta vår tillvaro i förhållande till den naturmiljö vi egentligen ingår i och hur vi vill att framtidens samhälle skall se ut. Vi politiker måste ta människors oro på allvar. Det är inte bara olja, naturgas, kol och uran som är ändliga råvaror. Det är inte heller bara dessa råvaror som skapar problem när vi använder dem. En lång rad råvaror som spelar en nyckelroll för vår industriella produktion hotar att sina på sikt. Koppar, nickel och aluminium är bara några exempel. En fortsatt växande råvaruförbrukning leder till att vi utarmar kommande generationer och gör vår jord allt fattigare. Även jordens fruktbarhet hotas av den mänskliga verksamheten på olika tekniska nivåer. Under det senaste seklet hart.ex. 5 miljarder hektar mark förvandlats till öknar och ödeland. Luftföroreningarna förgiftar människor, djur och växtlighet. Oroande tecken på klimatförändringar följer i utvecklingens spår. Skogsskövlingar leder till översvämningskatastrofer och rubbad vattenbalans. Det är vi i de rika länderna i världen som svarar för den alldeles övervägande delen av resursförbrukningen och miljöbelastningen. En fjär dedel av jordens befolkning svarar för fyra femtedelar av all konsumtion i världen. Skulle hela världens befolkning ha samma konsumtionsnivå som vi anser självklar här i Sverige så skulle det omedelbart kräva ungefär en tiodubbling av världens resursförbrukning. Detta enkla faktum räcker för att illustrera det orimliga och orättfärdiga i dagens världsekonomi. Situationen kräver ett konstruktivt och konkret internationellt samarbete kring resurshushållning och resursfördelning. Det är ett krav som vi också drivit från svensk sida, bl.a. i FN. Som ett led i detta arbete har Sverige förklarat sig berett att finansiera ett FN-symposium kring resursfrågorna. Låt oss hoppas att tiden nu är inne för en ny syn på de här frågorna i alla sammanhang, inte minst de internationella. Också i vår egen biståndspolitik är det nödvändigt att vi arbetar utifrån en ekologisk grundsyn. Vi måste vara helt på det klara med de ekologiska konsekvenserna av den teknik som vi är med om att införa i andra delar av världen. Vi måste medverka i insatser som syftar till att förbättra miljösituationen i u-länderna. Vi måste hjälpa till att utveckla en teknik som kanske bättre än den hos oss gängse är anpassad till u-ländernas behov och förutsättningar. Det resursbevarande samhället behövs för att tillgodose de oerhörda behoven i den fattigaste delen av världen. Vi har all anledning att försöka se på oss själva med t.ex. afrikanska eller asiatiska ögon. De vita folken har en stor skuldbörda både politiskt och ekonomiskt till de länge förtryckta. Den illegala Smithregimens terrorbombningar mot flyktingläger i Zambia är ett färskt exempel på hur denna skuldbörda bara växer. Den kanske allra mest groteska formen av globalt resursslöseri utgör rustningarna. Världens nationer lägger varje år ned omkring 2 000 miljarder kronor på att öka sin förmåga att förgöra varandra. Samtidigt satsar västländerna bara omkring 45 miljarder kronor på internationellt bistånd för att försöka lösa världsbefolkningens mest överhängande försörjningsproblem. Var finns solidariteten? Situationen är ett kusligt bevis på maktbegärets, misstänksamhetens och rädslans seger över förnuftet. Tekniken har förvisso fört världens folk närmare varandra och gjort vår tillvaro alltmer internationaliserad. Men det sätt på vilket vi hanterar våra resurser gör det rätt att ställa frågan om människans mognad hunnit med i den utveckling som skett. Arbetet för nedrustning är svårt och oändligt tålamodsprövande. Vi får inte ge upp. Det handlar om människans möjligheter till fortbestånd. Kärnvapen och risken för ett kärnvapenkrig ligger som en ständig mara över mänskligheten. Den s.k. terrorbalansen mellan supermakterna kan liknas vid en balansakt ständigt på vulkanens rand. Risken för att kärnvapeninnehavet skall spridas till allt fler stater gör framtidsperspektiven än mer skräckfyllda. Risken för kärnvapenspridning hänger intimt samman med spridningen av kärnkraftstekniken. Därför är det så viktigt att slå vakt om och stärka den internationella kontrollen av kärnkraften. Men vi måste också medverka till att utveckla de realistiska alternativen till kärnkraft. En nyckelroll i sambandet mellan kärnkraft och kärnvapen spelar upparbetningen av kärnkraftsavfallet. Det är i den processen som aktivt uran och plutonium avskiljs från det övriga avfallet. Upparbetningen har ibland framställts som ett sätt att underlätta hanteringen av det högaktiva avfallet. Det kan det kanske vara, om man återanvänder dessa ämnen. Men det förutsätter att man antingen använder höganrikat bränsle i vanliga reaktorer eller går över till briderteknik. I bägge fallen drar man på sig miljörisker som är långt värre än dem vi i dag diskuterar i samband med kärnkraften. Utan återanvändning blir problemen med slutförvaringen å andra sidan snarast större än om man har blandat avfall. Det finns alltså inga miljöskäl som talar för upparbetning. Många sådana skäl talar tvärtom emot. I strävan att förhindra kärnvapenspridning är upparbetningen ett stort hinder. Enligt min uppfattning finns det alltmer av både miljöoch nedrustningsskäl som talar emot upparbetning som en metod att hantera kärnkraftsavfall. Herr talman! Det faktum att resursfrågorna i så hög grad är internationella problem får inte leda till att vi här hemma sätter oss ned med armarna i kors. Vår erfarenhet säger oss att arbetet att nå fram till internationella överenskommelser kräver lång tid och att framstegen hittills är så små att de knappast är skönjbara. Vi måste ta vårt ansvar själva här i vårt land, här i Sverige. Under en mycket lång följd av år lade centern fram motioner med krav på en resurshushållningsplan. Tanken var att den skulle bilda underlaget för en utveckling mot ett mer resurshushållande samhälle. Vi måste utveckla produktionsmetoder som innebär att vi bättre utnyttjar råvarorna och minimerar påfrestningarna på miljön. Vi måste skapa en varuproduktion där kvalitet och hållbarhet sätts i första rummet. Vi måste se till att vi kan återanvända råvaruinnehållet i de varor vi använt. Vi måste få en konsumtion som utgår ifrån medvetande om vad vi verkligen behöver och vad som är onödigt slöseri. Vi måste kort sagt lära oss att bruka utan att förbruka. Centerkravet om en resurshushållningsplan avslogs konsekvent av riksdagsmajoriteten. Först i och med majoritetsskiftet i 1976 års val fick vi politiska förutsättningar här i landet att ta itu med de här frågorna. Regeringen Fälldin tillsatte en utredning, miljöoch resurskommittén, med uppgift att ta fram underlag för framtidens resurspolitik i vårt land. En ekologisk grundsyn ställer nya krav på forskningen i vårt land. Kravet på ett resursbevarande samhälle innebär inte att teknikens roll blir mindre. Vi ställer stora förhoppningar på teknik och vetenskap. Men teknik och vetenskap svarar bara på de frågor vi ställer. Det är frågorna som måste bli annorlunda i framtiden, och därmed lär svaren också bli det. Vi måste lära oss mer om de ekologiska samband vi själva ingår i. Vi måste utveckla nya produktionsmetoder. Vi måste undersöka möjligheterna att ersätta lagrade råvaror med förnyelsebara. Vad som under de två senaste åren har skett på energiforskningens område är ett bra exempel. I forskaroch uppfinnarvärlden sjuder det i dag av idéer som kan visa sig fruktbärande för framtidens uthålliga och miljövänliga energisystem. Låt oss hoppas att vi kan få till stånd en liknande utveckling på många andra områden. Herr talman! Också i vårt politiska dagsarbete är det viktigt att miljöoch resurshänsyn ständigt finns i vårt medvetande. Vi måste alltid ställa oss frågan om priset för våra åtgärder eller bristen på åtgärder. Det gäller inte enbart, kanske inte ens i första hand, det ekonomiska priset. Det måste också gälla priset för vår natur, vår egen hälsa och våra efterkommandes. Konfliktområdena är många och kommer säkert att förbli så även i framtiden. Kortsiktiga ekonomiska hänsyn har en genomslagskraft som bokstavligen talat är livsfarlig på längre sikt. Tiden har kommit då vi måste sätta livet och det levande i första rummet. Debatten om åkermarken är belysande. Åkermark är så praktisk för allt möjligt. Den är ofta välbelägen och lätt att utnyttja. Även där andra möjligheter finns är frestelsen stor att utnyttja åkermark för motorvägar, bostadsområden, industriområden, flygplatser m.m. Många betraktar alla de här sakerna som viktigare än jordbruk. Men vad är egentligen viktigare än mat i en värld där undernärda och svältande människor kan räknas i miljarder. Det borde vara en självklarhet att den mark som är bäst lämpad för livsmedelsproduktion också reserverades för det ändamålet. Regeringen Fälldin tillämpade den principen på ett konsekvent sätt. Jag hoppas att den politiken kommer att fullföljas. Ett resursbevarande samhälle är något som inte kan skapas enbart av politiker. Det kan inte bara komma till uppifrån genom beslut av regering och riksdag. Det måste bygga på ett engagemang hos alla människor. De viktigaste besluten är ändå de som fattas av den enskilda människan i hennes vardagssituation. Alltför länge har vi levat i en illusionernas värld där vi trott att källorna aldrig sinar. Vi har vant oss vid en slit-och-släng-mentalitet som inte har någon framtid. Materialismen i det moderna industrisamhället har paradoxalt nog urartat i ett förakt för de materiella tingen. Vi måste få tillbaka något av gamla tiders respekt för tingen. Vi måste åter lära oss att vårda det vi har. Likadant är det med vår inställning till naturen i vår närmaste omgivning. Ingen lagstiftning i världen kan ersätta den enskildes ansvarstagande i hans umgänge med naturen. Människans förmåga och vilja att ta ansvar hänger i hög grad samman med hur samhället ser ut. Många människor upplever i dag ett främlingskap i de miljöer där de lever och verkar. I ett centraliserat stordriftssamhälle där livsfunktioner som boende, arbete, fritid och mänsklig kontakt ofta är starkt skilda från varandra blir detta följden. Det är lätt att förstå att känslan av främlingskap och vanmakt kan förkväva viljan att ta ansvar. Vi måste arbeta för ett samhälle, som erbjuder livsmiljöer som den enskilda människan kan ha överblick över, öva inflytande på och ta ansvar för. Ett decentraliserat samhälle kan fylla de här villkoren. Det är en förutsättning för att vi skall kunna utveckla ett resursbevarande samhälle som bygger, inte på tvång, utan på varje människas engagemang. Vi måste anpassa samhällsstrukturen till människans verkliga behov inom de ramar som naturen ger oss. Det är hög tid för alternativ — alternativ som är bäst för våra barn i nuet, som vuxna och som äldre. Jag tror inte att det är möjligt att i framtiden, i ett samhälle som vårt, utlova en ständig stegring av den sorts levnadsstandard som tar sig uttryck i mängden varor som man kan köpa. Världens förmåga att producera råvaror och ta emot vårt avfall kommer inte att tillåta detta. Solidariteten med en utarmad majoritet av världens befolkning borde förbjuda oss det. Men kanske är det inte heller det vi önskar oss för framtiden. Kanske är det inte ökade kvantiteter vi vill ha utan bättre kvalitet, bra och ändamålsenliga saker som håller länge. Vi måste ersätta mänsklig gemenskap och kontakt med en frisk och ren natur, meningsfullt arbete, en stimulerande fritid och en livsmiljö som vi själva kan vara med och forma och som vi kan trivas i. Vi måste ha ett jämställdhetens samhälle, som ger någonting positivt åt varje människa — ett samhälle där barn och äldre, sjuka och handikappade lever i gemenskap som medmänniskor. Vi måste ha ett samhälle med livskvalitet.

Herr talman! I allt utom energifrågan fungerade samarbetet inom trepartiregeringen alldeles förträffligt. Jag vill säga som en personlig reflexion att jag såsom tillträdande regeringsledamot för två år sedan blev överraskad över hur bra och hur lätt det gick att samarbeta, trots att det ändå var fråga om tre partier med olika program. Till stor del sammanhängde det naturligtvis med den skickliga ledning av regeringen som statsministern utövade under dessa två år. Det är viktigt att slå fast, även om det nu tillhör det förflutna, att samarbetet mellan de tre regeringspartierna gick så bra som det gjorde helt enkelt därför att det i sin tur har sin betydelse för framtiden när det gäller att återskapa förtroendet för ett samarbete mellan de borgerliga partierna inom ramen för en trepartiregering. Detta goda samarbete avsatte också goda resultat, som redan har redovisats av olika företrädare för de borgerliga partierna. Det är inte minst på det ekonomiska området som det nu finns möjligheter att se att väsentliga förbättringar har åstadkommits. Vi har på den korta tid som två år ändå är tagit oss ur en mycket djupgående ekonomisk kris — en kris som till en del har att göra med svårigheter som alla i-länder har utsatts för men som också var hemmatillverkad i Sverige på grund av en tokig ekonomisk politik förd under åren 1974 och 1975 och under inledningen av 1976. Denna ekonomiska politik ledde framför allt till våldsamma kostnadsstegringar, som förpassade många av de olika branscherna i landets ekonomi ut i svårartade krisförhållanden. Man kan på olika sätt nu slå fast hur denna förbättring kan iakttas. Prisstegringarna är avsevärt lägre i år än vad de har varit tidigare under en lång följd av år, och vi kan se att de i Sverige kommer att bli lägre än i andra länder och att man kommer att med god marginal underskrida den prisstegringssiffra som finns nämnd som en gräns i avtalen på arbetsmarknaden. Det har också, som har påpekats här, skett en oerhört omfattande omsvängning i utrikeshandeln, innebärande en förbättring i vår handelsba lans med ungefär 10 miljarder kronor. Nu är ju handelsbalansen inte något som varje medborgare går omkring och tänker på dagligen, men den har sin oerhört stora betydelse, eftersom man endast genom en balans i betalningarna med omvärlden kan undvika mycket smärtsamma ingrepp, som förvisso skulle kännas för varje medborgare. Regeringens insatser har lyckats att vrida utvecklingen rätt på denna punkt. Det är också viktigt att slå fast att det inom de områden där man nu kan iaktta ekonomiska förbättringar hade skett en gradvis försvagning i svensk ekonomi sedan en lång följd av år tillbaka.

Också trepartiregeringen hade att fortsätta med denna upplåning, eftersom det inte går att omedelbart vrida den ekonomiska utvecklingen rätt när den en gång har gått snett, men vi kan nu se hur vi är på god väg att komma i ett ekonomiskt läge, som gör det möjligt för oss att leva på våra egna resurser i Sverige. Det är också viktigt att slå fast att dessa framsteg har uppnåtts med generella ekonomisk-politiska medel.

Det här är generella ekonomisk-politiska åtgärder i förlitan på att marknadskrafter skall vända utvecklingen till det bättre. På samma sätt är det med de sänkningar av inkomstskatter som vi har gjort, den indexreglering av skatteskalor som är beslutad och som har gjort det möjligt för arbetsmarknadens parter att sluta ett rimligt tvåårsavtal och ta sin del av ansvaret, de räntesänkningar som regeringen har vidtagit och som ett led häri också de förbättringar som har genomförts i exportfinansiering. Det är som sagt generella ekonomisk-politiska insatser i förlitan på arbetsmarknadens krafter, en helt annan ekonomisk politik än socialdemokraterna vill stå för. De har i stället de sista åren av sitt regeringsinnehav stått för en politik som skapade dessa kriser. Det är därför också följdriktigt att socialdemokraterna under trepartiregeringens tid, när de här ingreppen vidtogs, systematiskt sade nej. Man var emot växelkvrsändringen, man var emot sänkningen av löneskatter. I stället hade man förslag på omfattande höjningar av olika skatter och avgifter. Lägger man ihop detta, herr talman, kommer man fram till att kostnadsläget för svenskt näringsliv i förhållande till omvärlden skulle ha varit ungefär 25 26 högre i dag än det nu är. När jag har hört företrädare för socialdemokraterna tala om svårigheter i olika branscher, krisorter och annat, har jag tänkt: Vilka kriser skulle det inte ha varit i textilindustrin, i skoindustrin, i stålindustrin, om man nu skulle ha haft att kämpa med ett 25 96 högre kostnadsläge än det som vi faktiskt har fått tack vare regeringens framgångsrika insatser. Men de här framgångarna får icke överskugga att här finns allvarliga, stora, långsiktiga problem, som den tidigare regeringen endast hade hunnit ta ett första grepp på för att försöka komma till rätta med. Det vore djupt olyckligt om de uppsving som man nu kan få i produktiviteten skulle tolkas som om alla problem vore överståndna. De uppsving som nu kommer är mer beroende på att man kan helt utnyttja produktionsapparaten till följd av förbättrat kostnadsläge och förbättrad konkurrenskraft. Men kvar står problemet att få hela kapaciteten att öka, att få en långsiktig styrka i utvecklingen. Vi måste vara medvetna om att svensk ekonomisk tillväxt måste komma att öka för att man skall kunna lösa spänningarna mellan olika grupper och tillgodose krav på förbättringar, inte minst mellan det växande antalet pensionärer och aktiva yrkesarbetande. Vi måste vara medvetna om den oerhört knivskarpa konkurrens som råder på världsmarknaderna och där varannan svensk industriarbetare är beroende av att den konkurrensen kan klaras. Vi skall vara medvetna om det allra mest som många tecken tyder på att detta konkurrenstryck håller på att skärpas genom att det är ett antal uländer som vinner i ekonomisk slagkraft tack vare att de övergett mycket av byråkrati och inåtvänd ekonomisk planering och i stället satsar mer på utrikeshandel och den vägen uppnår ekonomisk tillväxt. För att vi skall kunna klara dessa långsiktiga svårigheter och utmaningar i svensk ekonomi måste vi föra en ekonomisk politik som gör att det lönar sig att arbeta, att utbilda sig, att starta företag. Detta innebär att ett planmässigt arbete på att sänka skattetrycket är nödvändigt. Endast om vi sänker skattetrycket kommer vi att få så mycket fart i svensk ekonomi att man kan klara sysselsättningen och för den delen även klara att få en ekonomisk utveckling sådan att vi får några skatteinkomster i framtiden. När man kräver en sänkning av skattetrycket innebär det inte nödvändigtvisatt staten skall ha färre antal kronor att röra sig med i en framtid. Jag menar att vi måste sänka skattetrycket så att den framtida ekonomiska utvecklingen inte skall avstanna, vilket skulle leda till att staten får mindre skatteinkomster. Det är vid detta allvarliga vägskäl vi befinner oss f. n. Skattetrycket måste sänkas så att flit och hederlighet i Sverige inte alldeles skall komma i vanrykte. Detta behövs också för att ge tillräcklig dynamik åt vårt näringsliv och en tilltro till framtiden. Det socialdemokratiska långtgående hotet om att införa kollektiva löntagarfonder försvårar redan utvecklingen. Varje företagare som tänker sig satsa en del av sina pengar för att bygga ut sitt företag sätter sig ned —det tar jag för givet — och funderar på om han verkligen skall göra det. Lyckas han och har framgång, är det risk att det blir några löntagarfonder och Landsorganisationen som tar över. Jag är övertygad om att detta hot om löntagarfonder redan nu ökar svårigheten att skapa sysselsättning och utveckling i Sverige. En bit av arbetslösheten har att göra med de socialdemokratiska hoten om att införa kollektiva löntagarfonder. Detta är inte minst allvarligt när det gäller ungdomsarbetslösheten. Vid utvidgning och nystartande av företag är det ofta ungdom som träder ut på arbetsmarknaden och får den första chansen. En bit av ungdomsarbetslösheten f. n. har också att göra med hotet från socialdemokratisk sida att införa löntagarfonder. Det är också viktigt, herr talman, att vi gör absolut klart för oss att i vår ekonomi krävs omställningsförmåga och en rörlig arbetsmarknad. Sådant skapar påfrestningar, men påfrestningarna för de många svenska medborgarna kommer att bli mycket större om man underlåter att i tid anpassa sig till förändrade villkor i utlandet. Man skall inte tro att man kan skydda svensk exportindustri genom olika handelshinder eller någonting annat som skulle kunna avskärma den. Den svenska exportindustrin måste klaras på världsmarknaden. Den verkligheten måste vi i tid göra klar för oss. Forskning och utbildning är, herr talman, någonting mycket betydelsefullt för att vi skall kunna hålla kvaliteten i svensk ekonomi. Också socialdemokraterna talar nu om forskning och utveckling, och det är bra. Det är bara att konstatera att under en följd av år försökte socialdemokraterna starkt motverka att företag och universitet skulle kunna ha ett samspel för att göra det möjligt att snabbt nyttiggöra landvinningar i forskningen. Framför allt, herr talman, är det viktigt att vi i Sverige slår fast att vi kan hojta på forskning hur mycket vi vill, men vi kommer att få dålig forskning om vi inte har bra forskare, och bra forskare kommer vi aldrig att få om vi inte har bra utbildning. Bra utbildning kommer vi aldrig att få om man inte vill göra klart för sig att skola och universitet är arbetsplatser, där en aldrig så nymodig pedagogik inte gör det möjligt att kompensera den egna individens arbetsinsatser. Det är ett farligt bedrägeri som f. n. bedrivs, där man försöker låtsas som om elever egentligen inte behöver jobba, det behövs inte någon ansträngning. Det är ett utomordentligt farligt bedrägeri för de många enskilda människorna och för landets ekonomiska utveckling till ett mänskligt och humanistiskt samhälle. Jag har konstaterat att socialdemokratiska partistyrelsen i samband med partiets kongress sade att det finns en del svagheter i skolan, men att de mest beror på att arvet från den gamla lärdomsskolan lever kvar i alltför hög grad. Jag tror att man lurar sig ofantligt om man tror att oredan i skolan f. n. har att göra med att det finns för mycket kvar av den gamla lärdomsskolan.

Herr talman! Vi har under några veckor fått ganska många rapporter om svensk ekonomi. Låt mig påminna om ett par av dem. Konjunkturinstitutet menar att utvecklingen under 1978 är klart gynnsammare än vad man i våras trodde att den skulle bli. Och utsikterna för den svenska ekonomin under 1979 ter sig tämligen gynnsamma. En betydande tillväxt är att vänta. BNP beräknas öka med så mycket som 4 96. Produktiviteten kommer att återhämtas. Den svenska exporten och den inhemska efterfrågan kommer att öka. Både den privata och den offentliga konsumtionen väntas också öka. Konsumentpriserna väntas stiga måttfullt, inte bara jämfört med 1977 och 1978 utan även jämfört med hela 1970-talet. Några mörka punkter finns i bilden. Sysselsättningsläget skulle förbättras först in på nästa år, och investeringarna kommer visserligen att öka men ändå att ligga på en låg nivå. LO säger i sin höstrapport ungefär detsamma. Man har på flera punkter lägre siffror och inte fullt så stora förväntningar i fråga om tillväxt, konsumtion och investeringar. Man får ändå en bild av, som det sägs i rapporten, en inte oväsentlig allmän tillväxt nästa år. En av våra större affärsbanker säger i sin översikt att den svenska ekonomins situation nu håller på att ljusna i flera avseenden: stigande orderingång till industrin, förbättrad handelsbalans och dämpad inflationstakt. Och förbättringarna går snabbare än flertalet bedömare för ett halvår sedan räknade med. Det är alltså en på många sätt ljusare bild — ingalunda problemfri, men ändå en bild med fler och starkare positiva inslag än vi mött under några år. Somliga kansket.o.m. skulle säga att nu är krisen över. Men vi har också fått några rapporter som även talar om en problemfylld framtid. Ett amerikanskt konsultbolag har granskat svensk ekonomi och lämnat en omfattande rapport. Man kan självfallet ha olika meningar om rapportens kvalitet och innehåll, och jag vill nog sätta några frågetecken kring flera av synpunkterna, men rapporten ger ändå en analys av ekonomi och näringsliv som är intressant att läsa. Konsultbolaget säger bl.a. att det kommer att krävas en målmedveten och djupgående omstrukturering av den svenska industrin om Sverige i framtiden skall kunna försvara sin ställning på världsmarknaden och sin höga levnadsstandard. Investeringsnivån och investeringsmönstret måste höjas resp. förändras. Huvudproblemet för Sverige är, säger man, inte längre den höga kostnadsnivån och kapitalbrist och inte heller den offentliga sektorn. Huvudproblemet är att de råvarubaserade branscher på vilka vi tidigare levat högt, järn, skog och stål, definitivt har sin storhetstid bakom sig. Man talar om sektorer på nedgång och friska sektorer i svensk industri. På nedgång är stål, specialstål, järnmalm, skog och varv. Friska är verkstadsindustri, kemisk industri och transportindustri utom varv. Det är inte lätt att omstrukturera, och den internationella konkurrensen hårdnar. Världshandeln ökar inte i samma takt som förut. Sverige har en del goda förutsättningar: kunniga yrkesarbetare, skickliga företagsledare osv., men näringspolitiken har hittills varit för kortsiktig och för defensiv. Flera av våra konkurrentländer är mera målmedvetna och konstruktiva. Men Sverige har goda chanser i flera tillväxtbranscher, förutsatt att vi för en industripolitik som främjar tillväxt i industrin. Den bild av svensk ekonomi som vi nu möter i en lång rad av ekonomiska rapporter är alltså denna: Sveriges ekonomiska läge är nu i flera avseenden bättre än under de senaste två tre åren, och utsikterna för det kommande året är gynnsamma. Det finns emellertid fortfarande flera problem. Uppgången sker sakta och från en låg nivå. Också i en stark ekonomi kommer vi att möta problem. Fortlöpande omstruktureringar kan ställa flera branscher och orter i en besvärlig situation. Samstämmigheten bland ekonomiska bedömare — antingen de är förankrade i forskning, arbetsmarknad, banker, näringsliv, organisationer eller partier — är nu ovanligt stor. Sveriges riksdag har emellertid via en riksdagsmotion fått en annan bild av det ekonomiska läget. Jag tänker på den socialdemokratiska partimotionen om den ekonomiska politiken. Man säger i den att oron och osäkerheten sprider sig i det svenska samhället, hundratusentals löntagare och deras familjer lever i ständig ovisshet. I beskrivningen av nuläget och i bedömningen av framtiden nämner man inte mycket om alla de fakta som vi möter i andra rapporter, inte mycket om ökad tillväxt och produktivitet, om stigande orderingång, om bättre handelsbalans och lägre inflationstakt. Man talar i stället om låga industriinvesteringar och bostadsinvesteringar, om svag utveckling av hushållens disponibla inkomster. Och detta senare är en del av verkligheten, en del som andra bedömare också har med i sina bilder, men det första är också en del, en väsentlig del, ty det visar hur svensk ekonomi sakta men säkert återfår aktivitet och styrka. Det blir en helt oriktig och falsk bild, om man inte visar båda sidorna. Svensk politisk och ekonomisk debatt har ju ofta ett behov av att schematisera och förenkla. Somliga finner bara en rad data som visar hur mörk tillvaron ter sig, hur nedåtgående olika trender är. Somliga finner bara en rad positiva inslag, uppåtgående trender osv. Men verkligheten är inte så enkel. Tillvaron är inte så nattsvart som en del vill ge intryck av, och inte heller så problemfri som andra vill ge intryck av. Det finns i dag ingen grund för att säga att alla problem är lösta. Men det finns inte heller någon grund för att ge en allmän bild av oro och osäkerhet i svensk ekonomi. Den svenska ekonomin är nu i flera avseenden starkare än under tidigare år under 1970-talet. Jag jämför då inte bara med de svaga åren utan också med de goda och med 1970-talet som helhet. Den nya regeringen ser det som en av sina mest centrala uppgifter att fullfölja arbetet på att skapa balans i svensk samhällsekonomi och att förbättra vårt näringslivs konkurrensförmåga. Det är bara en stark ekonomi som ger oss möjligheter att förverkliga en målmedveten reformpolitik och trygga sysselsättning och framsteg. Några uppgifter är särskilt väsentliga. Stabila priser är ett av de viktigaste och svåraste målen. Det har vi i Sverige liksom många andra länder fått uppleva. Prisuppgången under 1977 är en illustration. Våra priser steg under året med 12-13 26. Det finns debattörer som tycks vilja göra 1977 till det enda året under 1970-talet. Det politiska minnet är högst begränsat. Men prisuppgången under 1970-talet har i genomsnitt varit drygt 10 926. 1978 tycks bli ett av de bättre åren. Prisuppgången kommer kanske att stanna vid 8 96. Konjunkturinstitutet bedömer att prisuppgången under 1979 kan stanna vid 5-6 26. Det är i och för sig inget tillfredsställande tal. Det vore en fördel för svensk ekonomi, för våra föntagare och för våra pensionärer, det vore gynnsamt för våra företag och deras möjligheter att sälja på hemmamark naden och exportmarknaden, om vi kunde ytterligare begränsa prisökningarna. Men stannar de vid den nivå som konjunkturinstitutet nämner i sin prognos så är det ändå ett hyggligt resultat. Det kommer att fordra bestämda insatser av regering och riksdag, av arbetsmarknadens organisationer och näringslivet att nå det målet. Regeringen kommer att medverka med en restriktiv prispolitik, en skattereform och en fasthet i hanteringen av statliga taxor och avgifter. Det finns faktorer som den inte kan påverka — internationella råvaruprishöjningar t.ex. Regeringen kommer dock att inrikta samhällets prispolitik på att så långt som möjligt stabilisera priserna. Trygg sysselsättning är ett annat viktigt men också svårt mål, även om vi i Sverige lyckats bättre än man gjort i många andra länder, och under detta år bättre än tidigare regering i början av 1970-talet. Vi har en hög sysselsättning i Sverige; omkring 4,1 miljoner är sysselsatta, och det är flera än tidigare år. Detta faktum bör vi inte glömma. Men vi har också en hög arbetslöshet — ett faktum som nuvarande regering förvisso är medveten om. Vi kommer därför att satsa hårt på att få en arbetsmarknad med flera och trygga jobb. Flera av de beslut som fattades under 1977 och 1978 har medverkat till att svenskt näringsliv nu håller på att återvinna konkurrenskraft och styrka och därmed får möjlighet att anställa flera människor. Vi vet att det kommer att erfordras fortsatta, omfattande statliga insatser för att i samverkan med kommuner, företag och fackliga organisationer bevara jobb och skapa nya jobb. Också fortsättningsvis kommer sådana insatser att vara så väsentliga att man måste acceptera stora statliga budgetunderskott. Jag har sagt — och jag har den grundsynen i nuvarande budgetarbete — att det är nödvändigare att få en arbetsmarknad i balans än att få en statsbudget i balans. De ytterligare stimulanser av vår ekonomi genom sänkt inkomstskatt och förbättrade barnbidrag som Ola Ullsten aviserat tidigare i dag bör medverka till att vi får en högre aktivitet i vår ekonomi och därmed flera och tryggare jobb. Men det behövs också omfattande och långsiktiga strukturinsatser. Jag vill, som sagt, inte instämma i flera av de synpunkter som lagts fram i en aktuell konsultrapport om svenskt näringsliv, men jag tror att det är en riktig bedömning att det krävs en målmedveten och djupgående omstrukturering av den svenska industrin, om Sverige skall kunna bevara sin ställning i världsekonomin. Vi har fattat en rad beslut som kommer att medverka till att förnya och utveckla vårt näringsliv. Jag vill, förutom vad jag redan har sagt om den ekonomiska politiken, om löneskatter och växelkurser och annat, nämna besluten om mindre och medelstora företags framtida utveckling, om utvecklingsfonder, kreditstöd, reformerad företagsbeskattning, exportstöd och andra exportfrämjande åtgärder. Dit hör också besluten om arbetsmarknadspolitiken, om arbetsmarknadsverkets resurser och om nyrekryteringsstödet. Vi har emellertid långt kvar inom alla partier och organisationer, innan vi formulerat en mera långsiktig näringspolitik. Vilken är samhällets, vilken är företagsledningarnas, vilken är de anställdas roll när det gäller att medverka till en förnyelse av vårt näringsliv? Skall samhället medverka till, kanske initiera strukturomdaningar? Skall man gå in i företag och skapa nya enheter? Jag vill söka svaret på de frågorna utifrån en grundövertygelse om marknadsekonomins styrka och värde i en vital demokrati men också i ett medvetande om att lösningar för framtiden måste sökas i nära samverkan mellan samhälle, företag och löntagare. En fast budgetpolitik är en tredje uppgift. Hur svår den blir återstår att se. Vi har betydande statliga budgetunderskott, och landstingen och kommunerna har ett besvärligt budgetarbete. Det gångna statliga budgetåret slutade med ett underskott om närmare 26 miljarder, det nuvarande kommer att sluta med ännu högre budgetunderskott, och olika prognoser och flerårsbudgeter visar att vi kommer att få arbeta med betydande budgetunderskott långt in i 1980-talet. Det finns de som roar sig med sifferjämförelser mellan nuläge och tidigare läge. För att det skall bli effektfullt rör man sig ibland med budgetår, ibland med kalenderår, och söker ständigt lägsta siffra resp. högsta siffra men glömmer sådana ting som statens budgetvolym och balansens andel av statsbudget och BNP. Statens budgetperspektiv är oroande. Jag har sagt att siffrorna i flerårsbudgeter är en allvarlig signal för alla politiker i regering, riksdag, landsting och kommuner. Statens budgetunderskott är stora och kommer även under tämligen gynnsamma omständigheter kommande år att ligga kvar på en hög nivå. Därför måste arbetet med nästa statsbudget präglas av stramhet. Det är i nuvarande parlamentariska läge nödvändigt att riksdagspartiernas arbete präglas av ansvar för landets ekonomi. Samtliga partier måste vara beredda att inta en restriktiv attityd till reformer som ställer stora anspråk på statens budget. Insatser för sysselsättning och social omsorg måste komma i första hand. Det är inte möjligt att på långt när tillgodose alla de krav och önskemål som framförs från olika håll. Nu har jag under dagens debatt noterat att flera talare, bland dem de stora riksdagspartiernas ledare, har betonat nödvändigheten av fasthet och av att undvika påslag på budgetförslag. Jag utgår ifrån att man menar allvar med sina ord och att man kommer att visa det ansvaret i det dagliga riksdagsarbetet. Då kan vi, herr talman, med en hygglig grad av tillförsikt se fram mot de kommande åren. Men det gäller verkligen att från alla håll bemöda sig att leva upp till de uttalade orden.

Herr talman! I dag var man för första gången på länge litet nyfiken på hur debatten skulle förlöpa. Man kunde eventuellt vänta sig starka motsättningar mellan partiledarna. Det blev annorlunda. Efter att ha hört de tre f.d. regeringskollegerna och Olof Palme i den inledande debattrundan känner man sig frestad att ändra på en pjästitel av Pirandello och tala om ”fyra partiledare som söker en författare”. Det är efter dagens debatt, tycker jag, helt klart att det är Lars Werner som är oppositionsledaren i riksdagen. Det är heller inte frågor om kampen inom Fälldins regering eller om Ullstens pokerspel som dominerar ute bland människorna. Nej, det är i stället följande fråga som reses allt högre: Ni regeringsmedlemmar, direktörer i storfinansen, centralbyråkrater, ni makthavare — vad har ni gjort med vårt land, vad har ni gjort med Sverige? 7 96 av alla ungdomar under 25 år går arbetslösa. För ungdomar mellan 16 och 19 år är siffran drygt 10 926. Bland flickorna är det ännu värre. Bland invandrarungdomen är arbetslösheten 14 96. Över 100 000 är öppet arbetslösa. Men räknar man samman alla grupper som ställts utanför den ordinarie produktionsprocessen — de som är under AMS-utbildning, på beredskapsarbeten, i skyddade verkstäder, förtidspensionerade av s.k. arbetsmarknadsskäl, långtidssjuka, utslagna — så kommer man upp till närmare en miljon människor, en fruktansvärd anklagelse mot kapitalismen och dess makthavare. På två år har priserna på konsumtionsvaror stigit med 20 26. Hyrorna har stigit med 25 96. Den borgerliga samlingsregeringens väg genom två år har kantats av nedlagda industrier och slopade arbetstillfällen. På en rad håll i landet reser sig nu tomma fabriker som jättelika industrimonument. Res och beskåda exempelvis Surte glasbruk, nyss fyllt av liv och skapande arbete, i sin funktion en hyllning till generationer av glasbruksarbetare och deras yrkesskicklighet! Nu står det slocknat, förstelnat, ett vittnesbörd om monopolkapitalets härjningar i svenskt näringsliv. Detta är inget enstaka exempel. Textilfabriker, skofabriker, massafabriker och järnbruk som redan stoppats kommer under de närmaste åren att få sin efterföljd i nedlagda skeppsvarv, kallnade masugnar och igenväxta gruvhål. I kommun efter kommun upptäcker man hur farligt och besinningslöst det var att låta ett storföretag monopolisera arbetsmarknaden och bestämma kommunens planering. När högre profiter kan hämtas på annat håll svalnar intresset för den kommun och det land vars gåvor monopolföretaget utnyttjat. Något samhälleligt ansvar vägrar storfinansen att ta. Mellan 1965 och 1977 minskade sysselsättningen i svensk industri med 85 000 personer. Mellan samma år ökade den i svenskägda producerande dotterföretag utomlands med mer än 120 000 personer. En direkt utflyttning av arbetsplatser från Sverige har skett. Årtalen visar att det inte är enbart den borgerliga regeringen som bär ett ansvar för denna politik. Vad kommer nu att ske i vårt land? I Ullstens regeringsförklaring sägs att grundvalen för samhällsbygget skall vara marknadsekonomi och ett generöst företagsklimat. Det betyder att företagens profitjakt också i fortsättningen skall få bestämma vad som produceras och var produktionen skall ske. Det betyder att de stora monopolföretagen också i fortsättningen har regeringens välsignelse att handla så som t.ex. PLM gjorde i Surte. Det betyder att dagen och morgondagen kommer att präglas av nya industrinedläggningar, av ökad utslagning och av ökad arbetslöshet. Det sägs nu att konjunkturen håller på att vända, att export och produktion kan väntas öka, att det t.o.m. blir ett visst utrymme för ökning av konsumtionen efter de senaste årens nedpressning. Det är i och för sig inget märkligt. Men man bör observera att det ännu rör sig om gissningar, inte om verklighet. Kapitalistiska konjunkturkriser brukar ha ett slut. De avlöses av en uppgång i produktionen. Men det väsentliga är att kapitalismen på nytt kommer in i samma felaktiga kretslopp, som obönhörligt leder till en ny kris. Ekonomiska kriser har framträtt alltifrån kapitalismens genomslag som produktionssätt. Det nya är att de kommer allt tätare. Nytt för de allra senaste åren är att kriserna är förbundna med inflation och prisstegring. Det är ett uttryck för de allt kraftigare motsättningarna inom kapitalismen. Dessa framträder också däri att arbetslösheten inte längre försvinner under den s.k. högkonjunkturen. Den stannar kvar. Sverige har fått en permanent, en varaktig, arbetslöshetsarmé. I de konjunkturrapporter som nu framlagts räknar man också med oförändrad arbetslöshet under nästa år. Det är ett läge som inte kan accepteras. Ett samhälle som inte kan garantera arbete åt alla medborgare har dömt sig självt. Finns då möjligheter för en annan politik som bekämpar arbetslösheten och säkrar arbete åt alla? Varaktig full sysselsättning och i synnerhet ett meningsfullt arbete åt alla kan först skapas i ett samhälle som bygger på planekonomi och socialism. Men man kan självfallet inte nöja sig med detta konstaterande. Kampen mot arbetslösheten måste tas upp i dag. Arbetslöshet och utslagning skapar så många problem för de utsatta och för samhället att deras bekämpande måste vara en huvudfråga. Vpk har ställt kravet att man under de närmaste tolv månaderna skall skapa 100 000 nya jobb och även konkret visat hur detta skall gå till. Bygg 25000 fler nya lägenheter än regeringen vill eller sammanlagt 85 000 lägenheter — det betyder helårsjobb åt ytterligare 15 000 byggnadsarbetare! Bygg 50 000 daghemsplatser och öka personalen på daghemmen — det betyder jobb åt ännu fler byggnadsarbetare som nu går arbetslösa och åt ungdomar som kan utbildas till daghemspersonal! Förbättra miljön, bygg ut de kollektiva kommunikationerna, starta produktion av maskiner och apparater för att utnyttja sol, vind och jordvärme som energikällor, försvara jobben vid varven, vid järnverken, inom textil! Det finns inget värre slöseri än att tvinga folk till arbetslöshet. Det finns i dag många arbetslösa i Sverige, och det finns samtidigt stora behov av mera bostäder, flera daghemsplatser, bättre kollektiva kommunikationer osv. Men är det då inte självklart att de arbetslösa byggnadsarbetarna skall ges en chans att bygga mera bostäder, flera daghemsplatser osv.? Allt annat måste ju vara oförnuftigt. Det är en fråga om politisk vilja och om organisation att klara den saken. De borgerliga regeringarna visar genom sin brist på handling att de inte vill göra slut på arbetslösheten. Den är till en viss gräns bra att ha för kapitalisterna. Den håller nere lönerna, den bildar en reserv av arbetskraft för nya verksamheter. Den brittiske nationalekonomen Keynes skriver i en av sina böcker att om man inte kan organisera vettigare sysselsättning, så är det i alla fall bättre att folk får i uppdrag att gräva ett stort hål i marken än att de inte har något arbete alls. Det är nog riktigt fortfarande, men kraven ställs i dag högre. Alltmera börjar grupper och rörelser ställa krav om en alternativ produktion och menar därmed en samhällsnyttig produktion, som utgår från människornas behov. Det är inte likgiltigt vad som produceras, om det är mat och kläder eller krigsmateriel och lyxprodukter. Det är heller inte likgiltigt hur varor och tjänster produceras. På många områden och i många sysselsättningar är arbetet i dag degraderat till monotona och tröstlösa uppgifter, för att inte tala om de många jobb där arbetaren fortfarande direkt måste riskera sin hälsa. Den tekniska utvecklingen måste anpassas till människan, medan kapitalisterna vill ha det tvärtom. Om arbetet skall kunna ges sådana former som säkrar människovärde och meningsfullhet måste arbetarna erövra makt och bestämmanderätt över arbetets och produktionens organisation. Det går inte om man satsar på kapitalistisk marknadsekonomi och är generös mot storföretagen. Människovärdet vinns bara i kamp mot dem som förnedrar det — kapitalet, dess stat och dess arbetarfientliga lagar. Det visar hur långt vi har kvar till en verklig demokrati, när arbetare som vid Bil & Traktor i Boden år 1978 kan avskedas därför att de strejkar. Kampen måste fortsätta för demokratiska frioch rättigheter på arbetsplatserna. Det har talats här om nödvändigheten av att sänka marginalskatterna. Låt mig kätterskt säga att detta inte är den angelägna uppgiften. Varje sänkning av marginalskatterna innebär att man ännu mera minskar progressiviteten i skattesystemet, dvs. minskar skatterna på höga inkomster och lägger större bördor på låga inkomster. Jag vill ställa en direkt fråga till ekonomioch budgetminister Mundebo: Är det en sådan utveckling som folkpartiregeringen vill ha och tänker försöka genomdriva under det närmaste året? Finns det å andra sidan ett överskott i statsbudgeten som kan användas för skattesänkning, bör man slopa moms på nödvändighetsvaror eller med andra metoder göra dem billigare. På höga inkomster och stora förmögenheter bör man lägga större skatter. Det gör man bl.a. genom att skärpa kampen mot skatteflykt och skattefusk. Här vill jag ha svar av herr Mundebo på ytterligare en fråga: Vad tänker herr Mundebo göra åt kampen mot skatteflykt och skattefusk? En allmän skatteflyktsklausul har nu utlovats i flera år, men ännu har vi inte sett till den på riksdagens bord. Mot den orättfärdiga politik som förts under den borgerliga samlingsregeringen har vpk länge slagits för en verklig förbättring av bl.a. barnfamiljernas och pensionärernas villkor. Det får här inte bli fråga om några allmosor i valtaktiskt syfte. Det handlar om stora folkgruppers rättighet till en skälig standard, till en rättvis andel. Pensionärerna skall ha förhandlingsrätt. Det bör också barnfamiljerna ha när det gäller barnbidragen och de studerande när det gäller studieersättning. Herr talman! I kväll sänds i TV Dramatens mångomskrivna pjäs Den sjunde frågan. Den debatterar kärnkraften. Man avslöjar ingen statshemlighet om man säger att den sjunde frågan är följande: Är demokrati möjlig i ett utbyggt kärnkraftssamhälle? Demokrati betyder folkstyre. Flera partier vägrar att gå med på en folkomröstning om kärnkraften. De säger att frågan är för svår för folket. Den sjunde frågan kan vidgas: Är demokrati möjlig i ett samhälle där storfinans och storföretag dominerar den tekniska och ekonomiska utvecklingen? Den kapitalistiska marknadsekonomin, som folkpartiregeringen bygger på, har som grund kamp och konkurrens mellan individer och företag. Mot detta ställer vi den socialistiska idén, vars grund är solidaritet och samverkan mellan människorna. Den solidariteten måste gälla även över gränserna. Därför välkomnar vi den internationella strejkaktion som i dag i 14 länder sker mot det stora transnationella företaget Unilever som en protest mot företagets utsugningspolitik i Sydafrika. Solidariteten med kampen mot apartheid och kapitalistisk utplundring i Afrika, solidariteten med det chilenska folkets kamp mot militärdiktaturen är viktiga och nödvändiga delar av den svenska arbetarrörelsens politik för ett bättre samhälle.

Herr talman! Med hänsyn till att de två tidigare statsråd som nyss ropades upp inte lystrade till anmaningen att yttra sig vill jag glädja herr talmannen med att jag inte har blivit så förvirrad av den senaste veckans händelser att jag glömt bort att vara på plats när jag blir uppropad. Jag står ju här i en delvis ny situation. Det är en debatt där argumenten får riktas mot en regering som har försvunnit — som har avgått därför att den inte kunde regera. Det kan bii någonting av en skuggboxning på de här premisserna. Det är ju också svårt att rikta sig mot en regering som ännu inte riktigt har börjat och som ännu inte har visat vilken handlingskraft den besitter. Några synpunkter på ekonomin, som förhoppningsvis skulle avlyssnas av den regering som nu ligger i startgroparna och har ansvar för framtiden, tillåter jag mig emellertid att framföra, herr talman. Under de senaste veckorna, sedan vi tagit del av konjunkturinstitutets, KI:s, funderingar över framtiden och motsvarande prognos från LO:s ekonomer, har det enligt min mening varit för mycket av glada rop och tillförsikt om att de goda dagarna är här igen. Framför allt är det den under 1978 förbättrade handelsbalansen, vilken siffermässigt avläses till närmare plus 4 miljarder, som har föranlett de här glädjeropen. Vidare drar man nu slutsatsen att vi för 1978 skulle kunna redovisa ett överskott på 5,5 miljarder. Men KI skriver att förbättringen i allt väsentligt är en följd av den låga import som redovisas under 1978 —-en import som ligger lägre än under motsvarande period för ett år sedan. I mindre utsträckning är följaktligen handelsbalansens överskott ett resultat av näringslivets produktionsförmåga och en ökad export. I den här måttliga exportökningen — som värdemässigt uppskattas till en och en halv miljard under 1978 — ligger en kraftig lagerrealisation. Enligt KI:s redovisning beräknas lageruttömningen i år till 5,7 miljarder, räknat i 1975 års priser. Det är en sak som man inte bör uraktlåta att lägga märke till med hänsyn till den tidigare debatten här i dag. Det överraskande är således att den mycket omtalade förbättringen i handelsbalansen inte går upp till det belopp som enbart lageruttömningen under året representerar. Och lageruttömningen är som alla förstår en engångsföreteelse — har man festat upp lagret eller dragit nyttan av det så är det gjort och kan inte åberopas för framtiden. I siffrorna för handelsbalansens överskott ligger dessutom ett par enstaka, tillfälliga jättebeställningar, vars kontinuitet i utrikeshandeln sannerligen inte är garanterad. Jag har med detta, herr talman, velat säga att en nedtoning av glädjeropen torde vara befogad, och herr Bohmans ganska skrytbetonade inlägg har dålig verklighetsförankring. Herr Bohman inregistrerar dessutom KI-prognosen för 1979 som ett faktum. Så vårdslös vågade jag aldrig vara på den tiden jag hanterade ämbetet som finansminister. Det avgörande vid en slutsummering är naturligtvis hur bytesbalansen utvecklar sig. Efter ett underskott på 7,2 miljarder innevarande år räknar KI med att underskottet stiger med 1 miljard till 8,2 nästa år. Det är till viss del en följd av den ökade räntekostnaden för den under den borgerliga regeringstiden flitigt praktiserade utlandsupplåningen. Den här dystra slutprognosen i fråga om nationens affärer med omvärlden är resultatet, trots en i övrigt antagen, gynnsam produktionsökning under 1979. Vår ränteskuld till utlandet spelar naturligtvis här sin stora roll. Konsekvensen av en dålig ekonomisk politik under två år blir att vi inte ens med 1960-talets ekonomiska tillväxt — det är ju det man räknar med i KI för nästa år — förmår balansera våra affärer med omvärlden. Då denna fortsatta utlandsupplåning, för att försvara valutareserven och betala vår import, tjänstebalansens utgifter och transfereringarna, tycks bli av bestående karaktär så måste enligt min mening den trenden brytas innan vi kommer för långt in i en för nationen komprometterande och eländig låntagarställning. De motiv som skulle försvara den för det svenska folkhushållet alldeles nya situationen, att vara skyldig utlandet en enorm massa pengar, var ju att därmed skulle man hålla sysselsättningen uppe. Det har nu kapitalt misslyckats — det har omvittnats i praktiskt taget varje inlägg här i dag. Den öppna arbetslösheten plus de som sysselsätts i arbetsmarknadsverkets regi representerade vid halvårsskiftet i år en siffra på 280 000 personer. En sådan brist på reguljär sysselsättning relaterad till antalet arbetssökande har vi tidigare icke upplevt i vårt land. Det är således fel när man talar om att vi har redovisat större brist på sysselsättning under den gamla socialdemokratiska regeringens tid. Vad som således skulle vara absolutionen för bl.a. den utländska skuldsättningen, dvs. nödvändigheten av att sysselsätta det svenska folket, visar sig vara en misslyckad satsning, vilket om något borde ge en anvisning om att den ekonomiska politik som har förts under två år inte kan fortsätta längre. I de konjunkturrapporter och de prognoser som uppställts för 1979 talar man nu om en uppgång. Men fortfarande präglas dock industrins investeringsaktivitet av stor försiktighet och måttliga ambitioner. Efter en nedgång i näringslivets investeringar på 30 26 under 1977 och 1978 skall vi förhoppningsvis återta 7 26 under 1979, detta från bottenläget. Eller med andra ord: resultatet av tre år med en icke-socialistisk regering, som det heter, skulle vara att investeringsaktiviteten fortsättningsvis är 20 26 lägre än då den s.k. socialistiska regeringen lämnade av 1976. Jag har i mitt resonemang här diskonterat uppfattningen att Ola Ullsten håller sig kvar som statsminister till mitten av september 1979 och att investeringsprognosen slår in. Man kan inte uraktlåta att ställa frågan: Vart tog all den framåtanda och fantasi vägen som skulle falla som mogna frukter från näringslivets träd, bara man blev av med den socialdemokratiska regeringen? Den var, hette det, fången i byråkratisk regleringslusta som eliminerade allt initiativ. I prognosen för 1979 antas vidare att privatkonsumtionen kan öka med ett par procent och att den standardsänkning som löntagarna fått underkasta sig under 1977 och 1978 skall kunna förbytas i en viss standardhöjning 1979. Resultatet för 1979 skulle alltså ge tillbaka till löntagarna en del av den standard som de förlorade under de två tidigare åren — det är tre år av stillestånd, tre år av förspilld ekonomisk tillväxt. För att inte strö alltför mycket salt i herr Bohmans sår — han är visserligen inte närvarande i kammaren nu, och han tar det inte så hårt, föreställer jag mig — skall jag inte räkna ut hur många tiotal miljarder som man undanhållit svenska folket genom en felaktig ekonomisk politik. Det var ju mycket populärt att använda sig av en sådan matematik, när rollerna var ombytta. Eftersom varje procent i det här sammanhanget representerar 3,5-4 miljarder och vi har haft ett nolläge i avseende på löntagarnas standard under praktiskt taget hela denna treårsperiod, så skulle siffran i facit bli för brutal för att jag skulle vilja omnämna den. Jag tänker inte bara beskriva de gångna två årens misslyckande. Vi har ju nu fått en regering som obunden av tidigare regeringsförklaringar skall möta framtiden med, som jag hoppas, klara inslag av en ny ekonomisk politik, en politik som visar ansvar gentemot de breda löntagargrupperna och ett längre gående ansvar för sysselsättningen. Det vore fel av mig att säga att regeringen Ullsten får en lätt arbetsuppgift som löses av sig själv. Jag tror att regeringen får ta itu med den uppgiften med både djärvhet och realism. Vi kommer att behöva en stimulans av ekonomin, både på investeringssidan och på konsumtionssidan. För gott och väl ett år sedan stod jag här i riksdagens talarstol och erinrade om att 75 926 av vår sysselsättning och vår efterfrågan härledde sig från hemmamarknaden. Här tar jag in hela det begrepp som omfattar handel, transportnäringar och övriga serviceområden. Att vi i dag redovisar 280 000 personer utan sysselsättning på den reguljära arbetsmarknaden är en följd av den hårda nedbantningen av svenska folkets efterfrågan — också tidigare i debatten har detta betecknats som resultatet av herr Gösta Bohmans svångremspolitik. Om vi inte gör någonting för att förändra den situationen, löper vi stor risk att de relativt optimistiska rapporterna om uppgången under 1979 inte motsvaras av verkligheten. Min tveksamhet om att utvecklingen så att säga av sig själv skulle gå de rätta vägarna betingas bl.a. av följande överväganden: Internationellt finns det knappast något som talar för en uppgång utöver den relativt försiktiga aktivitet som vi avläste under 1977 och 1978. I Amerika konfronteras man med en inflation som bara för fyra fem år sedan skulle ha varit otänkbar i denna stora nation, som då präglades av stabila priser. Fortsättningsvis föreligger enorma underskott i utrikeshandeln som resulterar i en gradvis försvagning av dollarn, denna den industrialiserade världens reservvaluta. Hur länge den utvecklingen skall fortsätta vet ingen, men det skulle inte förvåna mig om man av dessa två skäl — inflationen och dollarns försvagning — tvingas till en uppstramning i den nationella politiken som inte ger något extra handtag i den internationella efterfrågan. Att förlita sig på en radikalt annorlunda politik i överskottsländerna, dvs. Västtyskland och Japan, torde ha åtskilligt av önsketänkande i sig. En indikator för vår egen del är naturligtvis hur orderläget har utvecklat sig, och detta har också kommenterats från talarstolen här i dag. Det är inte så bra som slutsatserna av den här förda debatten skulle kunna bli. Jag tror att man bör vänta litet med att offentliggöra någon tillfredsställelse i det här avseendet. För den svenska verkstadsindustrin exkl. varven som svarar för 45 96 av vår industriproduktion låg ordervolymen i augusti i år lägre än under 1977 och lägre än under 1976. Metallvaruindustrin har inte haft någon ökning i orderingången under loppet av året. För de första åtta månaderna låg ordervolymen 5 96 under fjolårets nivå. Maskinindustrin har sett en liten ljusning men har i år ändå legat på en låg nivå. En viss ljuspunkt har vi i elektroindustrin, närmast på grund av LM Ericssons jätteorder från Saudi Arabien. Men det är som sagt den enda ljuspunkten på det området. Jag skall inte förneka att det naturligtvis finns andra ljuspunkter: transportmedelsindustrin, trävaror och papper — dock icke massa, där orderingången fortfarande är otillfredsställande. En positiv utveckling visar stål och kemi. Det är värt att uppmärksamma att ordervolymen just under den gångna sommaren på ett påtagligt sätt har försvagats. Detta har inte uppmärksammats i den något för optimistiska debatt som har förts här under dagen. Förmodligen kommer vi inte att kunna räkna med att utlandsefterfrågan ensam fungerar som den motor som ger våra nära 300 000 arbetslösa chansen att gå in i ett reguljärt arbete. Och då hamnar vi på nytt i den situationen att vi får försöka reda upp arbetslösheten genom egna åtgärder. Från socialdemokratiskt håll har vi under ett par år predikat nödvändigheten av att få upp bostadsbyggandet. Enligt min mening hjälper det inte att justera upp belåningsgränserna eller lova ett statslån till de allmännyttiga och bostadskooperativa företag som saknar pengar för erforderligt underhållsoch reparationsarbete. De har i dag råkat i ett hyresläge som, sett i relation till produktionskostnader och löntagarnas nedpressade köpkraft, gör att det trots bostadsbidrag föreligger stor tveksamhet i de bostadsproducerande företagen att satsa på nyproduktion. Hyrorna innebär någonting av en stoppsignal för övervägandena framöver. Vi har haft en sådan situation en gång tidigare, under Koreakrisen i början av 1950-talet. Vi klarade den situationen genom att gå in med ränteoch amorteringsfria statslån, som klippte av så mycket av produktionskostnaden att de breda folklagren hade råd att hyra de färdigställda lägenheterna. En repetition av detta framstår som nödvändig parallellt med en förstärkning av bostadsbidragen. Här har mitt parti redovisat detaljerna i en omfattande motion om den ekonomiska politiken. Samhällets ingripande för att nu få i gång det hela måste naturligtvis också innebära att man går in med ett strukturoch planeringsarbete i själva den industriella utbyggnadsverksamheten. Andra erforderliga stimulansåtgärder har redovisats tidigare från talarstolen. Jag tänker på stödet till barnfamiljerna och naturligtvis på det förbilligande av baslivsmedlen som vi anser vara av nöden. Herr talman! Med hänsyn till att 15 minuter gick så fort ber jag att i en replik få återkomma med några synpunkter på den skattepolitiska sidan av ekonomin. Jag ser till min glädje att budgetministern, som är ansvarig för dessa frågor, sitter kvar i sin bänk.
Herr talman! Gunnar Sträng säger att vi inte skall vara alltför glada när vi läser ekonomiska rapporter. Nej, vi skall inte vara alltför glada, men inte heller alltför bekymrade. Jag satt och funderade över vad Gunnar Sträng skulle ha sagt, om han fortfarande hade varit finansminister och hade haft att recensera de ekonomiska rapporter som vi har fått under de senaste veckorna. Med stor inlevelse skulle han ha stannat vid de positiva siffrorna i rapporterna. Om ett tal i de nu aktuella rapporterna hade varit två i stället för ett, hade det inte verkat som om det hade varit en fördubbling utan som om det hade varit en treeller fyrdubbling. Då hade det förvisso blivit en glad presentation av den svenska ekonomin. Men om Gunnar Sträng verkligen skulle ha varit finansminister och fört den politik som han och hans kolleger har talat för här i kammaren, tror jag verkligen att han nu skulle ha haft anledning att vara bekymrad. För hur hade den svenska ekonomins och det svenska näringslivets situation varit om vi under de gångna åren hade fortsatt efter tidigare linjer? Vilket läge hade våra företag haft här hemma och ute på världsmarknaderna, om vi inte hade förändrat våra växelkurser och om vi hade fortsatt att höja löneskatterna? Våra kostnader steg ju under åren 1975 och 1976 med ungefärligen 45 96, och det nödvändiggjorde den politik som den dåvarande regeringen gick in för framför allt under 1977. Vilken utlandsupplåning skulle vi ha haft, om vi hade haft en ungefär 15 96 högre växelkurs än den som vi nu fått, och vad hade den politiken betytt för sysselsättningen? Hur många människor hade då gått utan jobb utöver de många som redan i dag är arbetslösa? Ja, då hade det blivit en ganska bekymmersam situation för människorna i det här landet. Jag kan förstå att Gunnar Sträng inte i allo är glad när han läser de aktuella ekonomiska rapporterna. Jag har noterat en hel rad bedömningar som LO ekonomerna gör när de granskar 1970-talets politik och talar om den finanspolitiska fastlåsthet som vi länge hade. De talar t.ex. om de skatteomläggningar som då gjordes och som de betraktar som efterhandskorrektioner, grundade på alltför optimistiska bedömningar av den svenska industrins kostnadsläge. Jag kan väl förstå att man kan vara litet bekymrad över både den och några andra bedömningar av de gångna årens politik. Låt oss läsa rapporterna som de är — med en rad av positiva inslag och med några negativa, med ett antal varningar för alltför stor optimism för framtiden och med en påminnelse om de problem som vi har att arbeta med framöver! Men låt oss notera att de ger en bild av en ekonomi med tämligen gynnsamma utsikter inför det kommande året!
Herr talman! Naturligtvis har jag inte möjligheter att på tre minuter tillfredsställande redogöra för mina synpunkter på valutakurspolitiken och skattepolitiken och därutöver bemöta herr ekonomioch budgetministern. Men låt mig för undvikande av alla misstag säga, att jag självfallet vore glad, om uppgången under 1979 var belagd på ett sådant sätt att jag vågade tro på den. Eftersom debatten i dag präglats av så mycket av glada utrop över vad som skall komma, har jag som relativt erfaren på detta område — och jag har läst konjunkturinstitutets rapporter under åtskilliga decennier — känt ett behov av att lugna ned stämningen, för att besvikelsen inte skall bli så stor om resultatet inte skulle komma att motsvara förväntningarna — och jag tror inte att det kommer att göra det. Vad gäller frågan om växelkurserna känner herr Mundebo till min ståndpunkt. Det är alldeles överdrivet att tala om att devalveringarna var det som räddade den svenska nationen. Jag anknyter till herr Bohmans ofta uttalade besked att han har devalverat för sista gången. Det tyder väl på att han så småningom har kommit underfund med att detta är en medicin som sannerligen inte bara har positiva verkningar. Jag erinrar om att vi i stort sett ökade skuldsättningen gentemot utlandet med mellan 8 och 10 miljarder genom de här upprepade devalveringarna. Jag kan vidare erinra om att vi har nordiska grannar som inte följde med så långt på devalveringens väg och där näringslivet visar bättre resultat under sistlidna år än vad näringslivet visar i vårt land. Men nog om det, eftersom tiden inte medger att jag närmare utvecklar det. Jag vill till herr skatteoch budgetministern säga något av det som jag inte hann med från talarstolen. Om jag fattade herr Mundebo rätt och även dem som tidigare har talat här, så skall det bli någon form av skattejustering. Riksdagen har fattat beslut, mot mitt partis protester, om att indexreglera den statliga skatteskalan fr.o.m. den I januari 1979. Det betyder, som vi alla vet, att den som tjänar 50 000 kr. får 450 kr. i skattesänkning, och den som tjänar 200 000 kr. får 2 700 kr. i skattesänkning. Det är en skattesänkningspolitik som går tvärtemot den utjämning av bördorna och skattebördorna som mitt parti har givit sin anslutning till. Jag vet att ni, mina herrar, brukar säga att inflationen skall inte bestämma skatten. Men nu låter ni inflationen bestämma skattesänkningen genom att ha satt in det här elementet av indexreglering samtidigt som man diskuterar en skattesänkning.

Herr talman! Jag skulle också vilja lugna ned dem som gör alltför överoptimistiska bedömningar av svensk ekonomi nu och nästa år. Det finns inte grund för att göra sådana bedömningar. Men jag vill lika starkt varna dem som gör alltför pessimistiska bedömningar. Jag tror att Gunnar Sträng numera har lättare att falla in i den senare gruppen än i den förra. Låt oss ta vara på både de positiva och de negativa inslag som finns i vår ekonomi i dag — notera de positiva för att de ger förutsättningar för en ökad aktivitet i vår ekonomi och därmed en större trygghet i sysselsättningen för människor. Låt oss vara observanta på de svaga punkterna och försöka förstärka vår ekonomi på det sättet att de inslag som i dag är svaga skall kunna vändas till något som är mera positivt. Jag tror inte det är enbart ändrade växelkurser som har förändrat förutsättningarna att ge svensk ekonomi ökad styrka i dag. Det är inte så enkelt. Men nya växelkurser har medverkat till att förbättra det svenska näringslivets konkurrensläge. Det har skapat en del problem för prisutvecklingen. Vi är medvetna om dem. Men det har samtidigt — och därom är ju ändå data för hittills gången tid entydiga — medverkat till att vi har kunnat återhämta marknadsandelar. Vidare kan man naturligtvis jämföra med våra nordiska grannar och säga att de har gjort en försiktigare devalvering än vad Sverige har gjort. Men låt oss då ful!ständiga den jämförelsen och säga att i Norge har en socialdemokratisk regering devalverat den norska valutan fem gånger under de senaste två åren. Fem gånger har den norska valutan devalverats. Det är inte en politik som jag vill rekommendera. Man skall vara försiktig med att använda det instrumentet, även om det i vissa situationer kan vara både lämpligt och nödvändigt att göra det och det då ger positiva effekter. Det finns självfallet mycket att säga om inflationsskydd i skattesystemet. Jag är medveten om att ämnet är större än att det lämpar sig för treminutersrepliker. Kanske skall vi därför spara ämnet till den kommande debatten, när riksdagen har att ta ställning till regeringens förslag om skatterna för 1979. Då skall jag med glädje återknyta till det ämnet. Låt mig bara än en gång få betona att ett inflationsskydd betyder att skatteskalan bevarar det reella värde som den hade den gången riksdagen senast beslutade om den.
Herr talman! Med det utpräglade logiska tänkande som präglar vår budgetminister kan han också hålla med mig om att det blir inflationen som avgör skattesänkningen i det här läget, eftersom det är fråga om att vi skall kunna sänka skatterna, och det är kanske mindre tilltalande än om riksdagen hade möjlighet att bestämma hur en eventuell skattesänkning skulle se ut utan att ha den här inteckningen. Men nu är frågan om devalveringens ”välsignelsebringande” verkningar inte så helt entydig. Jag försökte undvika att gå in på det i mitt senaste inlägg, men eftersom herr budgetministern här talar om att alla uppfattningar var så entydiga, kan jag inte uraktlåta att rekommendera honom att läsa den seriösa tidningen Affärsvärlden av den 4 oktober 1978. I sin ledande artikel säger man: ”—-— uppenbart har devalveringen varit en dålig affär på så kort tid som ett år. Valutaintjäningen har blivit mindre än om vi inte hade devalverat — —=—. Och det är uppenbart inte tack vare utan trots devalveringen som vi har förbättrat handelsbalansen i år.” Fullt så entydigt är det alltså inte. Detta att vi tagit tillbaka marknadsandelar är nog i allt väsentligt — och detta har vi tidigare talat om — snarare att gottskriva och tillgodoräkna de svenska löntagarna, som i sin försiktiga uppgörelse skapat möjligheterna. Detta framgår ifall man gör en internationell lönejämförelse, som visar en beskedligare löneutveckling här i Sverige än vad som i allmänhet gäller i våra konkurrentländer. Så ville jag ta upp den fråga som jag sparat detta inlägg till, nämligen det enorma budgetunderskottet, som jag som gammal finansminister är djupt oroad över. Det finns litet oro också i herr budgetministerns inlägg, men jag tycker att hans prestationer för att bringa ned underskottet är för klena. Där behöver han skärpa sig högst väsentligt. Jag vet att det finns de som säger att detta med budgetunderskott är tämligen likgiltigt. Men de som har denna sangviniska uppfattning kommer med all säkerhet att få revidera den. Låter man underskottet stiga innebär det en räntebelastning och en belastning på framtida, jag tänkte säga generationer, men i varje fall framtida årgångar. Därför menar jag att när herr budgetministern nu går i författning om att diskutera skattesänkningar, kan han inte bortse från hur budgetläget och budgetunderskottet ter sig. Han måste ta hänsyn till den destruktiva verkan på statsfinanserna som ett för stort budgetunderskott har. Jag skulle vilja rekommendera honom att sätta i gång med den tankeverksamhet som är erforderlig för att se hur man skall balansera det budgetun derskott som är en följd av att man nu ändå går i författning om att också göra vissa skattesänkningar. Herr talman! Får jag ytterligare tio sekunder? Jag ser fortfarande inte herr Bohman här, men jag fann i hans inlägg en djup oro över vad som hade försiggått på mitt partis kongress i frågan om ambitionen att socialisera och nationalisera. Han talade om bankerna. Nu beslöt kongressen i en votering att inte socialisera och att inte nationalisera bankerna. Det kan gärna sägas till protokollet. Däremot röstade man om ifall man skulle ha en högre statskontroll eller ökad demokratisering. Jag valde det sista, men kongressen tyckte att kontrollen var bättre än demokratiseringen. Så ligger det till. Efter denna förklaring kan nog herr Bohman sova litet lugnare på nätterna.
Herr talman! Jag vill ta upp tre saker. För det första: Jag tycker nog att de bedömningar som tidskriften Affärsvärlden gör stämmer rätt väl med den grundsyn som jag själv har. Sedan kan det finnas enstaka formuleringar i olika inlägg som jag kanske har invändningar emot. Men den allmänna bilden av att det i svensk ekonomi i dag finns många starka faktorer och några svaga faktorer är riktig. Det är också riktigt att man inte kan förklara förändringar, t.ex. återhämtande av marknadsandelar, med en enda faktor, utan det är ett resultat av flera samverkande faktorer, där jag vill betona både löneskatternas och växelkursernas roll. Får jag när det gäller växelkurserna för vår gemensamma uppbyggelses skull rekommendera herr Sträng att läsa en annan aktningsvärd tidskrift, nämligen Ekonomisk Revy. I det senaste numret av tidskriften behandlar vice riksbankschefen just detta ämne. Med stor sakkunskap utvecklar han synpunkter som ligger mycket nära dem jag själv har redovisat här i kammaren. För det andra: Jag tycker att man skall använda orden i deras rätta bemärkelse. Ett inflationsskydd är till för att skydda en skatteskala för inflationens effekter. Det betyder att man för en kommande period bevarar det reella skattetryck som man hade den föregående perioden. Det är alltså varken fråga om sänkningar eller höjningar av det reella skattetrycket. Om man inte skulle använda sig av ett inflationsskydd, skulle man få en reell skattehöjning utan att tala om det för människorna. Jag kan förstå att det kan finnas politiker som vill låta skattetrycket stegvis stiga utan att tala om det. Jag tycker själv att man inte skall göra på det sättet. Det är därför vi bör ha ett inflationsskydd i vårt skattesystem. För det tredje: Budgetunderskottet är ingalunda likgiltigt för mig. Jag har betonat både i mitt inlägg här i kammaren och i propositioner som under året har lagts fram för riksdagen att jag är oroad både inför nuläget och inför det statsfinansiella framstidsperspektiv som långtidsbudgeter målar upp. Jag har också understrukit att de siffror som vi får i flerårsbudgeterna är en allvarlig varningssignal för alla politiker. Jag noterade också med glädje att representanter för riksdagspartierna hade den allmänna bedömningen att budgetarbetet måste bedrivas med en betydande stramhet. Jag vågade mig alltså på den utgångspunkten att partierna här i riksdagen skulle medverka till att den statsbudget som vi så småningom fastställer blir en ansvarsfull statsbudget. Att vi under några år har nödgats arbeta med stora budgetunderskott är ett resultat av många samverkande faktorer. Det är bl.a. en spegling av den allmänna ekonomiska utvecklingen. Vi har bakom oss haft ett par år med en svag ekonomi, vilket har betytt en svag tillväxt av statsinkomsterna, men också ovanligt höga krav på insatser från statens sida för att medverka i omstruktureringen av vårt näringsliv och trygga sysselsättningen för människorna. Detta i kombination med en hög ambition när det gäller sysselsättning och trygghet har gjort att staten har tagit på sig de stora kostnader som ligger i aktuella statsbudgeter — att vi har varit beredda att ta så stora budgetunderskott. Jag vill emellertid försäkra att budgetunderskotten är oroande också för mig, och jag vill än en gång uttrycka förhoppningen att riksdagspartierna menar allvar då de i dag utlovar en medverkan i arbetet på en stram statsbudget.